Herr talman! I propositionen 186 har föreslagits att de regler som gäller för adoption enligt lagen av år 1958 från den 1 juli nästa år skall gälla även beträffande kvarstående adoptioner som har ägt rum före denna lags ikraftträdande och beträffande vilka man inte har ansökt om tillstånd att tillämpa dess bestämmelser. Före år 1959 fanns bara ett institut, som vi nu kallar svag adoption. Denna innebar att även om ett barn blev adopterat såsom eget barn medförde detta inte fullständig likhet med adoptanternas egna barn. Sålunda bibehölls en arvsrätt efter de biologiska föräldrarna och motsvarande arvsrätt för dessa efter barnet. Vidare fick den arvsrätt som adoptivbarnet erhöll efter adoptivföräldrarna vidkännas en viss inskränkning så till vida att bröstarvingars laglott inte fick kränkas. Slutligen kvarstod också s.k. subsidiär underhållsskyldighet för de biologiska föräldrarna för den händelse att adoptivföräldrarna skulle bli oförmögna att sörja för barnets materiella välfärd. Dessa förhållanden ansågs så otillfredsställande, att man 1958 antog en lag enligt vilken adoptivbarnet knöts fastare till adoptivföräldrarna och deras släkt, fick fullständig arvsrätt i likhet med egna barn och bandet helt och hållet bröts med de biologiska föräldrarna. Men lagen gällde bara de barn som adopterades efter lagens ikraftträdande. För äldre adoption gällde en respittid på fem år för ansökan om att den nya lagens regler skulle tillämpas. Nu har det visat sig att denna möjlighet att få den nya lagen tillämpad på äldre adoption inte har utnyttjats i den utsträckning som man hade väntat sig. Orsakerna kan vara flera. Man kan helt enkelt ha varit okunnig om att inte den nya lagen automatiskt fick denna verkan — jag har själv vid boutredningar upplevt att människor blivit överraskade av att de fått söka kontakt med ett avlidet barns biologiska föräldrar. Det kan också ha varit så att det omständliga förfarandet, som mycket liknar en ny adoptionsansökan, har avskräckt många. Nu har således föreslagits att de kvarstående äldre adoptionerna skall underkastas samma regler som gäller för stark adoption. I huvudsak har utskottet varit enigt om att detta var riktigt, men i ett par motioner har framförts krav på en uppmjukning. I motionsparet 1I1:1362 och II: 1580 har sålunda föreslagits att det skall finnas en möjlighet att innan den föreslagna lagändringen träder i kraft anmäla önskemål om att de gamla reglerna för svag adoption skall fortsätta att gälla. I ett annat motionspar, I: 1363 och II: 1581, har yrkats att man genomgående skall ha rätt att bestämma huruvida man önskar en Övergång till stark adoption. Huvudmotivet för förslaget i propositionen torde vara att man vill poängtera att adoptionen skall ha till följd att adoptivbarnet får en starkare anknytning till adoptivföräldrarna och deras släkt och att det skall ha anknytning till bara en släkt. Det är enligt reservanternas uppfattning konsekvent att man nu försöker genomföra lika regler för alla adoptivbarn, och reservanterna har därför ansett sig böra utan reservation följa vad som föreslagits i propositionen. Vi anser för vår del att det knappast finns något motiv för att lämna en rätt — såsom föreslagits av utskottsmajoriteten — till adoptanter och adoptivbarn att själva avgöra huruvida de vill behålla den arvsrättsliga anknytningen till barnets biologiska föräldrar. Även om det skulle vara så — vilket ofta är fallet — att ett barn som adopteras av flera skäl har intresse av att få behålla kontakten med sin ursprungliga släkt och denna släkt i sin tur har samma intresse, finns möjlighet att i sådana fall tillgodose barnet arvsrättsligt genom upprättande av testamente. Vi tycker inte att det verkar särskilt tilltalande att det skall överlåtas åt adoptivbarnet att rent spekulativt avgöra vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt, att ta arv efter de biologiska föräldrarna eller efter adoptivföräldrarna. Detta är orsaken till att vi inte kunnat följa utskottsmajoritetens linje utan yrkar på att propositionen skall antagas utan ändring, och jag ber således att få yrka bifall till den reservation som är fogad till första lagutskottets utlåtande nr 81. Beträffande de övriga ändringar som har föreslagits i propositionen föreligger inte någon som helst oenighet inom utskottet, och jag saknar därför anledning att närmare gå in på de detaljerna.

Herr talman! På den gamla tvåkammarriksdagens sista verkliga arbetsdag påminns vi om något som vi visste förut, nämligen att tvåkammarriksdagen har tjänat ut. Första kammaren har nämligen bifallit utskottets hemställan i första lagutskottets utlåtande nr 81. För att kamrarna inte skall stanna vid skiljaktiga beslut skulle vi i denna kammare också bifalla utskottets hemställan. Förutom denna formella motivering, som en del kanske tycker är litet lättviktig, finns det sakskäl att åberopa. De har framförts i utskottsutlåtandet. Jag ber att få hänvisa till det och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har som bekant bestämmelser som gäller för s.k. stark adoption. Därmed menas att adoptivbarnet i rättsligt hänseende helt införlivas med adoptantens släkt samtidigt som de rättsliga banden mellan barnet och dess egen släkt skärs av. Detta är en ordning som beslöts 1959. Vi har vidare bestämmelser för svag adoption, som innebär att arvsrätten mellan adoptivbarnet och dess biologiska släktingar i princip finns kvar. Fröken Bergegren har talat för det förslag som framlagts i förevarande proposition och som syftar till att så långt möjligt likställa alla adoptivbarn med andra barn i familjerättsligt hänseende. Man föreslår t.ex. att reglerna för stark adoption görs tilllämpliga på kvarstående svaga adoptioner. Utskottet har i detta sammanhang haft att behandla ett motionspar som väckts av herrar Alexanderson och Ernulf i första kammaren och fru Frenkel och mig i denna kammare. Vi motionärer anser att reglerna om svag adoption också i fortsättningen skall få gälla om detta är ett önskemål i det enskilda fallet. Vi har därför yrkat på att riksdagen skulle besluta om sådana övergångsbestämmelser till den nya lagstiftningen, att adoptant genom ett anmälningsförfarande hos domstol under tiden fram till lagstiftningens ikraftträdande får möjlighet att bibehålla adoptionen enligt reglerna om svag adoption. Dessutom yrkar vi att riksdagen skall hemställa att såvitt möjligt effektiv information ges om innebörden av övergången från svag till stark adoption och möjligheterna att låta svag adoption bestå. I utskottsutlåtandet framhålles att det finns adoptionsfall där omständigheterna är sådana att det framstår som starkt motiverat att reglerna för den svaga adoptionen får gälla också i fortsättningen. En icke ovanlig situation är den, att en person adopterat sin makes barn i tidigare äktenskap utan att barnet därför avbrutit sin förbindelse med den andre av sina biologiska föräldrar. I ett sådant fall kan det mycket väl vara bäst överensstämmande med både adoptantens och de biologiska föräldrarnas önskemål — och också med adoptivbarnets bästa — att den svaga adoptionen består. Jag vill alltså stödja vad lottmajoriteten anför, dvs. att lagstiftningen bör ge möjlighet till undantag från den generella regeln om övergång till stark adoption. Jag skall inte vidare utveckla vad som anförs i utskottsutlåtandet. Jag vill emellertid knyta an något till vad fröken Bergegren särskilt tog upp, nämligen de testamentariska förhållandena. Jag tycker att det är rimligt att de adoptanter eller adoptivbarn, som önskar att de regler vilka gällde då adoptionen kom till stånd fortfarande skall gälla, får en frist att meddela detta till vederbörande domstol och att en sådan önskan då får gällande kraft. Fröken Bergegren sade att man kan ordna denna sak genom testamentariska förordnanden. Men såvitt jag kan förstå är någonting sådant inte alltid ge nomförbart. Det är inte heller säkert att den som skulle skriva tesetamentet är samma person som den som skulle kunna avge en viljeförklaring om att de äldre reglerna skall gälla. Det är säkerligen också svårare att få igenom åtgärder i form av testamentariska förordnanden än en viljeförklaring som riktar in sig direkt på adoptionens verkningar. Jag vill, herr talman, därför yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Jag har full förståelse för att anförvanterna till ett bortadopterat barn kan känna behov av att tillgodose barnet arvsrättsligt, men det finns möjligheter att genom testamente sköta om den saken. Det är enligt min mening betydligt mindre angeläget för ett bortadopterat barn att få frihet att välja det som är ekonomiskt mest fördelaktigt — arv efter sina biologiska föräldrar eller efter sina adoptivföräldrar. Det lämnar utrymme åt rena spekulationer som jag finner mycket litet sympatiska. En annan invändning som vi har nämnt i reservationen är att om man skall ge adoptivbarnen en sådan här rätt, förutsätter det att dessa barn skall ha nått sådan ålder att de själva kan ha en mening härom. Det betyder att denna lag inte skulle kunna träda i kraft redan nästan år utan att man finge vänta åtminstone tre år till för att alla de barn det gäller skall ha nått en sådan ålder att de kan avge en egen viljeyttring. Dessutom är det rätt otillfredsställan; de att tänka sig att man fortsättningsvis skall ha arvsrättsliga regler som är olika för olika slag av adoptivbarn. Detta är ett mycket starkt skäl för att man nu skall ta steget fullt ut. I det första motionsparet som jag nämnde betonas behovet av information. Det är naturligtvis riktigt att det behövs information, men den information som gick ut kring 1958 års lag har tydligen inte gått fram. I propositionen har det emellertid framhållits att det just med hänsyn till kontrahenternas eventuella önskemål att testamentariskt tillgodose bortadopterade barn är viktigt att nå ut med en effektiv information om innebörden av den nya lagens rättsverkningar, och det kommer alltså att ske. Därför har det önskemålet i motionen redan tillgodosetts. Herr talman! Jag har inget ytterligare yrkande.

Herr talman! Förevarande utskottsutlåtande gäller kommunikationsministerns proposition angående en speciell lag om linjesjöfart på Gotland. Den motion som jag och några kamrater från mitt parti väckt ger uttryck för den uppfattningen att denna koncessionslag kanske inte är det enda eller bästa alternativet på lång sikt för Gotlands del. Lagen utgör en inskränkning i den fria konkurrensen som kan vara betänklig. Om det väsentliga som sägs i propositionen, att avsikten är att åstadkomma en tillfredsställande transportförsörjning för Gotland till lägsta möjliga kostnader, därom är vi helt eniga, och det vill jag understryka. Det är ju som alla vet så att kostnaderna för personoch varutransporter mellan Gotland och fastlandet är väsentligt högre än för motsvarande sträckor på fastlandet. De höga transportkostnaderna är av väsentlig betydelse för hela ön. De slår igenom i priserna på varor som måste tas från fastlandet, och de slår igenom i försäljningskostnaderna där på gotländska produkter. De inverkar negativt på turistnäringen, fördyrar kostnaderna för vidareutbildning på «fastlandet och fördyrar kostnaderna för gotlänningarnas resor till fastlandet och till andra länder. Undersökningar visar också att levnadskostnaderna på Gotland är högre än på många andra håll i Sverige, exempelvis i Stockholm. Enligt 1963 års trafikpolitiska beslut bör målet vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader. I den mån det inte går att lämna en viss bygd den trafikservice som ur samhällets synpunkt är rimlig och samtidigt upprätthålla kravet på full kostnadstäckning, bör trafikföretaget som lämnar sådan trafikservice erhålla bidrag av allmänna medel. En rad utredningar har gjorts under decennierna om Gotlandstrafiken, vilka ännu inte lett till någon samlad lösning. Inte heller ville riksdagen bifalla förslag i våras om att Gotland skulle omfattas av det transportstöd som enligt riksdagens beslut skall utgå till vissa delar av landet. Lika väl som statsmakterna sörjer för broförbindelse mellan fastlandet och mera närbelägna öar, exempelvis Öland och Orust, åvilar det enligt vår uppfattning statsmakterna att tillse att transporterna till och från Gotland kan ske till samma kostnader som för motsvarande sträckor på fastlandet. Det är sålunda ett rättvisekrav att åtgärder vidtas för att nedbringa kostnaderna för varuoch persontransporterna mellan Gotland och fastlandet med båt och med flyg. Vi vet ännu inte vilken form av transportstöd som :kommunikationsminister Norling till slut stannar för. Utfästelsen är gjord, därom har jag nyligen haft en kort debatt med statsrådet i anledning av en enkel fråga. Att denna utfästelse är gjord hälsar vi självfallet med stor tillfredsställelse. Men inte heller i den debatten fick jag besked om hur det skall ske. Den s.k. Westerlindska utredningen framförde ju olika alternativ i sitt betänkande 1967 Transportkostnader i Gotlandstrafiken. Den rekommenderade för sin del att SJ ålägges att ombesörja godstrafiken till och från Gotland så att kostnaderna i huvudsak blir lika med kostnaderna på fastlandet för transport per järnväg. Kostnaden beräknades då till cirka 5 miljoner kronor om året. Därutöver skulle Visby hamn erhålla ett statligt engångsbidrag på minst en tredjedel av anläggningskostnaderna på 2,5 miljoner för hamnstationen i Visby. Det hade ur många synpunkter varit lämpligare att få allt i ett paket på en gång. Det skulle ha underlättat för oss att ta ställning till hela förslaget och bedöma verkningarna av de olika delarna i förslaget. Den Westerlindska utredningen ledde emellertid inte till resultat. Det är möjligt — det skall jag inte förneka — att det är ett rent teoretiskt resonemang att ett icke statssubventionerat företag skulle kunna konkurrera med ett som har statliga fraktbidrag, men möjligheten kan likväl inte uteslutas. Det finns andra frågor som jag skulle vilja ställa i anledning av denna proposition. Den ena är om den möjligen rubbar gällande praxis och internationella konventioner och överenskommelser. Därom står icke någonting i propositionen. Det är kanske en intrikat fråga även för kommunikationsministern att besvara, alldenstund jag inte vet om undersökningar av den delen av frågan har gjorts. Någon praxis angående statligt ingripande i kustfart eller inrikesfart som är jämförbar med det här aktuella förslaget finns knappast. Skärgårdstrafiken är visserligen subventionerad, för övrigt av både kommuner och staten, men så har i regel skett uteslutande för att täcka underskott. Subvention till Waxholmsbolaget utgår från staten i den formen att staten tillskjuter ett visst belopp per år och att bidrag i övrigt för att täcka underskott på driften får sökas hos storkommunen. Propositionen är så utformad att däri inte görs skillnad mellan svenskt tonnage och fartyg från länder som med stöd av ömsesidiga överenskommelser får bedriva sjöfart mellan svenska hamnar. I och för sig kan således ett norskt eller holländskt rederi få tillstånd, även om avsikten i förslaget uppenbarligen inte är detta utan att se till att Gotlandstrafiken sköts på ett tillfredsställande sätt och till lägre kostnader. Det kan kanske också göras gällande att lagförslaget i realiteten utesluter tonnage från länder som har kust fartsöverenskommelser med «Sverige från en trafik som är att betrakta som kustfart. Detta innebär i så fall en diskriminering av sådant utländskt tonnage. Om man i enlighet med lagförslagets lydelse skulle anse det fastlagt att svenskt och utländskt tonnage likställs, innebär det trots detta ett ingrepp i sjöfartens frihet att avkräva utländska rederier dokumentation angående »personella, ekonomiska och tekniska förutsättningar att driva verksamheten på ett företagsekonomiskt tillfredsställande sätt>. Det är nämligen detta som enligt förslaget krävs för tillstånd till linjesjöfart på Gotland. Av formella skäl har det inte varit möjligt att göra den inskränkning i koncessionslagen som vi åsyftar i motionen, alltså att lagen bara skulle gälla statsunderstödd regelbunden linjesjöfart. Reservationen av herr Wachtmeister har därför måst utformas som dels ett yrkande om avslag på propositionen, dels en hemställan om särskilda bestämmelser utfärdade av Kungl. Maj:t, vilka skall utgöra villkor för erhållande av statsbidrag till ifrågavarande linjesjöfart. På grund av de formella komplikationerna måste jag sålunda i princip yrka bifall till reservationen. Syftet är, såsom jag redan tidigare understrukit, att åstadkomma bästa möjliga resultat för Gotland och gotlänningarna. Herr talman! Till sist vill jag säga att Gotland, genom det nya valsystemet och den nya mandatfördelningen, kommer att ha endast två representanter i enkammarriksdagen mot för närvarande tillsammans fem i bägge kamrarna. Jag är dock säker på att de två kvarvarande ledamöterna — även om deras vagga inte stått på Gotland, ty det är ju inte själva dialekten som utgör argument — med framgång skall kunna föra gotlänningarnas talan och lyckas övertyga kammarens ledamöter om att även Gotland, trots sitt perifera läge i Östersjön, är en del av riket och förtjänt av samma intresse och omsorg som övriga delar av landet.

Herr talman! Mottagandet av propositionen nr 175 har ju varit allmänt positivt både inom och utom riksdagen, och därför finns det kanske inte någon anledning till utförligare kommentarer. Herr Björkmans inlägg gör det emellertid angeläget att med några få ord beröra själva sakfrågan och bakgrunden till att regeringen genom denna proposition nu verkligen söker lösa gotlänningarnas trafikfråga. Allmänt vill jag konstatera att regeringen inte sparat någon möda, vare sig i fråga om utredningsinsatser eller överläggningar, för att komma fram till gynnsammare betingelser för den gotländska fastlandstrafiken. Tyvärr har dessa insatser av olika skäl hittills inte lett till önskat resultat. Senast hölls överläggningar under den dåvarande kommunikationsministern Svante Lundkvists ledning med de olika intressenterna i Gotlandstrafiken, dvs. med berörda kommuner, Gotlandsbolaget och landtransportföretagen. Tanken var då att nå fram till en överenskommelse som möjliggjorde en rationell uppläggning av Gotlandstrafiken. I det sammanhanget förklarade sig staten beredd att ekonomiskt stödja uppbyggandet av en rationell transportorganisation. Samtidigt ville man givetvis också ha en insyn och ett inflytande över sjötrafikföretaget Gotlandsbolaget som säkrade att den verksamhet som understöddes drevs rationellt och serviceinriktat samt att det ekonomiska bidraget slog igenom i reducerade och vettigt utformade taxor. Diskussionerna då ledde inte till något resultat. Det var närmast Gotlandsbolaget som till Kvar har stått att regeringen givetvis känt sitt ansvar för Gotlandstrafiken. Regeringen har också förklarat sig beredd att göra vissa ekonomiska insatser för att reducera fraktkostnaderna i den reguljära sjötrafiken. Men detta förutsätter som sagt ett tillräckligt samhälleligt inflytande över transportapparaten. Detta inflytande är inte motiverat enbart av bidragsgivningen. Det är med hänsyn till begränsningarna i trafikunderlaget på Gotland ett allmänt intresse att på lämpligt sätt säkra den nödvändiga koncentrationen och samordningen av trafikarbetet. Med det följer i sin tur en monopolsituation som ställer särskilda krav på de företag som skall ombesörja trafiken. Det gäller ett tillräckligt tillgodoseende av det gotländska näringslivet och den gotländska allmänhetens behov i fråga om trafikuppläggningen med avseende på linjedragning, turtäthet osv. Det gäller också anspråken på att godsoch persontrafiken sker till rimliga och lämpligt avvägda taxor. En samhällelig insyn är här klart motiverad. För det fall man sedan är beredd att därutöver göra en viss ekonomisk insats från staten för att reducera fraktkostnaderna är detta ett ytterligare skäl för insyn och inflytande. Säkerhet bör då skapas för att den kompletterande statliga insatsen verkligen kommer den gotländska allmänheten fullt ut till godo och på ett taxemässigt riktigt sätt. Det här är bakgrunden till den trafikreglering som regeringen i dag föreslår riksdagen att bifalla. Det bör betonas att trafikregleringen i sig är oberoende av äganderättsförhållandena i fråga om de eller det företag som driver Gotlandstrafiken. även i ett läge med statlig företagsamhet på området är trafikreglering motiverad. I detta ligger också, som jag anfört i propositionen, att trafiken i och för sig fortsättningsvis kan drivas av Gotlandsbolaget med dess nuvarande ägande rättsförhållande. Sedan kan det naturligtvis från vissa synpunkter sägas att med det ansvar samhället från och med nu tar på sig kan det ligga något naturligt i att staten också tar hand om det direkta ansvaret för sjötrafiken. Men det är alltså inte nödvändigt så länge ifrågavarande företag svarar mot de olika krav och villkor som samhället ställer.

Vad sedan frågan om bidraget och dess storlek beträffar, som herr Björkman förde på tal, vill jag erinra om vad som står i propositionen, nämligen att jag ännu inte är beredd att ta ställning i det fallet, därför att bidragsfrågan måste bedömas i anslutning till den tänkta prövningen av taxesättningen. Då får man bl.a. beakta de möjligheter i taxehänseende som =<:<trafikföretaget självt och dess ekonomiska ställning kan rymma. Jag har också i propositionen skrivit att jag efter sådana överväganden avser att återkomma i bidragsfrågan. Med det sagda har jag velat ytterligare understryka utskottets synpunkter, vilka ligger helt i linje med vad jag framhållit i propositionen. Slutligen ställde herr Björkman ytterligare en fråga, som inte berörts i vare sig propositionen eller i den diskussion som hittills förts, nämligen huruvida detta lagförslag om linjesjöfart på Gotland kan tänkas rubba gällande praxis i internationella konventioner. Svaret på den frågan är nej.

Herr talman! Tillgången till goda och billiga kommunikationer är ofta utslagsgivande för näringslivets möjligheter att utvecklas. Så är förhållandet både då det gäller frakter och då det gäller persontransporter. Vi hälsar därför med tillfredsställelse det faktum att statsmakterna nu tydligen är beredda att ta ett första steg för att lösa Gotlands svåra kommunikationsproblem. Det är emellertid naturligt att vi sätter en del frågetecken i kanten på den proposition som nu behandlas. Jag vill framhålla följande synpunkter i detta sammanhang. 1. Vi har inte särskilt goda erfarenheter då det gäller koncessionsförfarandet på kommunikationsområdet. Jag tänker därvid på flyget, som mer och mer övertagit den icke bilburna persontrafiken. Trots att staten härvidlag har stort inflytande och taxorna prövas av luftfartsverket, är det sannerligen inte billigt att resa med detta kommunikationsmedel. Det kan nämnas att enbart de statliga avgifterna på Gotlandslinjerna motsvarar drygt 20 procent av biljettpriserna. Koncessionsförfarandet på detta område har alltså inte löst kostnadsfrågan. 2. Målsättningen för den tillståndsprövning, som genom ett bifall till pro Ppositionens förslag nu skulle komma att införas, anges vara att skapa garantier för en tillfredsställande transportförsörjning för Gotland till lägsta möjliga kostnader. Man frågar sig, om denna målsättning innebär en anslutning till huvudtanken i 1963 års riksdagsuttalande, att staten i princip skall lämna ekonomiskt stöd på sådant sätt att kostnaderna för godsoch personbefordran mellan Gotland och fastlandet i huvudsak blir lika med kostnaderna för landtransport med liknande trafikstandard på sträckor av samma längd. Eller innebär målsättningen i propositionen något annat? 3. I propositionen skriver man i vissa avsnitt enbart om en statlig insats för att reducera fraktkostnaderna. I andra avsnitt anges att tillståndshavare bör vara skyldig att befordra passagerare och gods i enlighet med fastställda tax or och turlistor. Det är alltså enligt vår mening oklart, om kommunikationsministern avser att vid taxereduceringen även ta med den viktiga persontrafiken. Vi har ju i vår motion lämnat exempel på hur illa ställd en gotländsk bilägare är i kostnadshänseende, om han vill utnyttja sin bil för färd även på rikets övriga vägnät. Det skulle vara tacknämligt, om kommunikationsministern, som är här närvarande, kunde ge ett klarläggande på denna punkt. Motionärerna har i övrigt godtagit propositionen utan några erinringar. Vi tolkar förslaget som en avsikt från regeringens sida att äntligen inlösa några av de löften som genom åren har ställts och några av de förhoppningar som väckts bland gotlänningarna att även de skulle bli delaktiga av det trafikstöd som övriga delar av landet får i olika former. Det är egentligen inte några allmosor vi ber om. Det kan nämnas att gotlänningarna år 1969 i bensinskatt och i debiterad bilskatt inbetalade cirka 24 miljoner kronor till statskassan. Samma år utgick i väganslag till Gotland ca 11,7 miljoner kronor, alltså en mellanskillnad till gotländsk nackdel på i runt tal 12 miljoner kronor. Gotlands stora beroende av förbindelserna med fastlandet motiverar enligt vår mening att turplaner och taxesättning sker i samråd med gotländska myndigheter — en synpunkt som jag för min del vid flera tillfällen har framfört här i kammaren. När vi talar om gotländska myndigheter, menar vi främst Gotlands nya kommun som träder till vid årsskiftet. På denna punkt har utskottet gjort en skrivning som vi noterar med tillfredsställelse. Utskottet anför: »Beträffande de av motionärerna anförda synpunkterna om turtäthet och om turernas tidsmässiga förläggning vill utskottet understryka vad som i propositionen framhållits om att vid upprättande av turplaner hänsyn bör tas såväl till rimliga servicekrav som till vad som är företagsekonomiskt skäligt. Utskottet förutsätter mot bakgrund härav att innan turplaner fastställs samråd sker med gotländska myndigheter och representanter för det gotländska näringslivet.» Herr talman! Med anledning av den motion som är väckt har jag inte något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman!

När man hör herr Björkman tala för reservationen, får man närmast den uppfattningen att det är mest för principens skull, principen om den fria konkurrensen som det allena saliggörande. Principer är nog bra i och för sig, men jag tror inte att man skall driva principer så långt att man inte får något utbyte av dem om de över huvud taget skulle bli antagna. Reservanterna säger att konkurrensen skulle medföra fördelar, som direkt komme allmänheten och näringslivet på Gotland till godo, och att denna konkurrens därför inte bör hindras. Jag är inte alls övertygad om att en sådan fri konkurrens verkligen skulle bli till fördel för allmänheten och näringslivet på Gotland. Risken är väl snarare att den skulle rubba cirklarna för den linjesjöfart som detta lagförslag vill främja. De fördelar man skulle kunna uppnå genom koncession i detta fall kunde helt enkelt förtas, om man släppte lös en fri konkurrens på området, och då skulle det väl snarare bli till skada än till nytta. Statsrådet utesluter ju inte att man kan släppa in en viss grad av konkurrens i vissa speciella fall, men för det fordras tillstånd. Jag tycker det är ganska klokt att man håller fast vid detta, så att man: får någon kontroll över verksamheten. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare.

Jag förutsätter att det kommer att bli en nära kontakt i dessa frågor mellan statsmakten å ena sidan och näringslivets och myndigheternas representanter på Gotland å andra sidan.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

Herr talman! Jag har inget annat vyrkande än om bifall till utskottets hemställan vilket är detsamma som bifall till propositionen, men jag skulle vilja ställa ett par frågor till kommunikationsministern. Det är ingen idé att yttra sig över alla utredningar, interpellationer och enkla frågor i detta ämne. Statsrådet nämnde en överläggning under förre kommunikationsministerns ledning och med deltagande av dåvarande statssekreteraren, nuvarande generaldirektören för SJ. Då utgick man ifrån att man skulle köra med en linje på Visby medan de andra, Klintehamn och Kappelshamn, skulle läggas ned. Nu frågar jag kommunikationsministern i dag om han har samma synpunkter om hamnarna. Det är en angelägen uppgift för det gotländska näringslivet att man inte enbart angör en enda hamn. För oss på Gotland är detta en viktig fråga, ty när Ölandsbron blir färdig har vi knappa två timmars sjöresa från Öland till Klintehamn. Det är den kortaste sjöväg vi har och också den billigaste. Jag hoppas att det här inte blir fråga om ett monopol som enbart inriktar sig på en enda hamn. När statssekreteraren i kommunikationsdepartementet framförde dessa synpunkter tänkte man inte angöra de andra hamnarna, i all synnerhet som Visby hamn vid svårt väder inte kan angöras utan man måste begagna de andra hamnarna. Om Visby hamn skall kunna angöras i vilket väder som helst, skulle detta kosta åtskilliga tiotals miljoner kronor. Kommunikationsministern säger att han inte tagit ställning till bidragen till frakterna. Jag hoppas att han gör det så snart som möjligt. Nu har vi ett enda bolag. Det blir på samma sätt sedan, om staten tar hand om det hela, men då är det nödvändigt att vi verkligen får bidrag till frakterna.

Det behövs alltså ett oerhört stort bidrag om vi skall komma ned till det rätta priset. Jag hoppas att det inte dröjer länge innan kommunikationsministern ser över hur mycket pengar som behövs för att vi skall bli jämställda. Det blir vi aldrig om vi inte kommer in i samma system och samma princip som gäller för järnvägslinjerna och busslinjerna som icke bär sig ekonomiskt och för vilka staten nu ger omkring 230 miljoner kronor i bidrag varje år. Låt oss använda samma princip för sjöfarten från Gotland till fastlandet! Jag hoppas som sagt att detta görs så snart som möjligt.

Herr talman! Låt mig bara mycket kort svara på de frågor som ställdes av den senaste talaren. Den första frågan gällde de tankegångar som var uppe till behandling vid det senaste tillfälle då dessa frågor diskuterades och man sökte nå en uppgörelse — för halvtannat år sedan. Då skulle, enligt vad som här anfördes, diskussionen kring linjedragning och liknande ha varit aktualiserad. Jag kan försäkra att i den proposition som riksdagen nu skall fatta beslut om ingenting finns dolt rörande framtida tankegångar om linjedragning etc. Vi är naturligtvis helt obundna, som vi säger i propositionen, när det gäller linjedragning, turtäthet osv. Den andra frågan gällde bidraget, och tanken skulle vara att det redan i propositionen borde ha utsagts något om bidragets storlek. Det går inte att här göra en jämförelse med exempelvis statens bidrag till SJ för drift av olönsamma järnvägslinjer. Staten förklarar sig ju i propositionen beredd till en ekonomisk insats.

Det sägs också i propositionen att vi först måste se vilka ekonomiska möjligheter man den vägen har att sänka taxorna. Bidraget till SJ utgår för en redan tidigare olönsam trafik. Vi skall komma ihåg att den trafik som i dag drivs av Gotlandsbolaget icke är olönsam. Först skall vi alltså pröva vilka möjligheter som nu finns, och sedan skall vi, som jag sade, ovanpå det garantera en viss statlig insats. Det är därigenom som vi till slut skall få det riktiga och värdefulla resultatet för den gotländska befolkningen och för näringslivet.
Herr talman! Jag har inte begärt att kommunikationsministern skulle tala om bidragets storlek. Men ångbåtsbolaget har ju nu varit ensamt. För inte så länge sedan fanns det ett annat bolag som trafikerade nästan samma sträcka, men man gjorde rätt snart upp med det om att Gotlandsbolaget skulle få köra ensamt. Detta bolag har nu tagit ut så pass höga avgifter för både godsfrakt och personfrakt att det har en betydligt bättre ekonomi än tidigare tack vare monopolet. Jag hoppas att man inte skall tillåta så höga avgifter i framtiden, utan att vi skall få sådana rimliga fraktkostnader som vi har rätt att begära. Som jag sade tidigare har jag inget särskilt yrkande, utan yrkar bifall till utskottets hemställan. Löneboställes skog, prästlönefondsfastighet, kyrkofondsfastighet, domkyrkas fastighet och biskopsgård förvaltas av stiftsnämnden. Lunds domkyrkas fastigheter förvaltas dock av ett särskilt domkyrkoråd. 2) att kyrkokommunalt organ skulle äga befogenhet att bestämma om upplåtelse av rätt till jakt eller fiske på kyrklig jord, som är under dess förvaltning; samt

Herr talman! Till tredje lagutskottets utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förvaltning av kyrklig jord har avgivits en reservation som jag biträder och som jag med några ord vill beröra. I propositionen föreslås en ny lagstiftning om förvaltning av kyrklig jord i syfte att främja det kyrkliga jordoch skogsbrukets rationalisering.

I propositionen föreslås att huvudparten av den kyrkliga skogen skall förvaltas av stiftsnämnderna — förvaltningen av löneboställenas skog skall flyttas från pastoraten och centraliseras till stiftshämnderna.

Den mest effektivitetshöjande samverkan måste finnas med de geografiskt näraliggande ägarna från andra kategorier. Vi understryker vidare betydelsen av samverkan mellan å ena sidan de skogsförvaltande pastoraten och å andra sidan skogsägarföreningarna och deras skogsbruksområden. Även de kommunanslutna remissinstanserna, i första hand Svenska kommunförbundet och Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund, har avstyrkt den centraliserade stiftsförvaltningen från självstyrelsesynpunkter och hänvisar till möjligheten att bilda kyrkliga samfälligheter. Vi reservanter kräver därför att pastoraten skall bibehållas vid sin rätt att förvalta löneboställenas skog och att kyrkokommunalt organ skall äga befogenhet att bestämma om upplåtelse av rätt till jakt eller fiske på kyrklig jord som är under dess förvaltning. Vidare skall enligt vår uppfattning vid placeringen av prästlönefondsmedel den principen gälla att innehavet av mark för det kyrkliga jordoch skogsbruket inte ökas utöver nuvarande omfattning. Vi föreslår olika möjligheter till placeringar även utanför jordoch skogsbruket.

Vi reservanter tror att det är mycket mer att vinna på en lokal samverkan med ägare av mark intill löneboställenas skog. Det måste vara riktigare att slå in på en sådan väg. Det är en decentraliseringslinje — det är riktigt — men effekten blir säkert mycket större om man förfar på det viset än om man centraliserar förvaltningen till stiftsnämnderna. : Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till den reservation som är knuten till tredje lagutskottets utlåtande nr 91.

Herr talman! Jag har på kyrkomötet deltagit i behandlingen av frågan om förvaltningen av den kyrkliga jorden. Jag hade där väckt en motion som i stort sett var av samma principinnehåll som centerpartimotionen i anslutning till proposition 168. Den gällde framför allt förvaltningen av de kyrkliga skogarna. Kyrkomötet godkände med smärre ändringar Kungl. Maj:ts skrivelse, och min motion — som alltså innebar att pastoraten skulle behålla förvaltningsrätten till skogarna avslogs. Jag vill emellertid framhålla — detta framgår också av kyrkomötets protokoll — att man på en del håll ansåg sig vara i ett tvångsläge när det gällde att ta ställning i denna fråga. Så till exempel har Svenska pastoratens riksförbund i sitt yttrande över boställsutredningen sagt att jord och skog inte bör skiljas förvaltningsmässigt, medan förbundets ordförande i kyrkolagsutskottet och på kyrkomötet tog ställning för en skild förvaltning. Enligt protokollet befann han sig i ett tvångsläge, eftersom han befarade att någon proposition icke skulle framläggas till riksdagen om kyrkomötet vidtoge någon ändring i Kungl. Maj:ts skrivelse. Jag vill gärna teckna den bakgrunden till mitt fortsatta handlande i denna fråga. Det sammanhänger också med att jag haft samtal med representanter för olika pastorat och även fått skriftlig framställning från något pastoratsförbund att arbeta vidare på denna fråga. Enligt propositionen skall förvaltningsbefogenheterna när det gäller skogen flyttas över från pastoraten till stiftsnämnderna. Jag vill uppehålla mig något vid denna fråga. Jag gör gällande att en överflyttning av förvaltningsbefogenheterna i fråga om skogen strider mot de för utredningen givna direktiven att de principiella grundvalarna för nuvarande förvaltningssystem inte skall ändras. Jag anser att en överflyttning från pastorat till stiftsnämnd är just det som inte fick ske enligt direktiven, då detta innebar en ändring av de principiella grundvalarna. Med pastoratens äganderätt till prästlöneboställena bör helt konsekvent följa inflytande och bestämmande över förvaltningen. Vi har i vårt land en urgammal rätt att själva vårda våra tillgångar. Pastoratens förtroendemän fick inte minst enligt 1932 års boställsordning nya arbetsuppgifter och nytt ansvar för församlingarnas jord och skog. De har lagt ner mycket arbete och intresse på dessa arbetsuppgifter. De har också varit väl kvalificerade för dessa arbetsuppgifter. För min del kan jag inie acceptera det ingripande i den kyrkokommunala bestämmanderätten som här sker. Nu avpolletterar man pastoratens förtroendemän från uppgiften att sköta skogen, och man har inte låtit dem komma till tals. De har fått göra sin röst hörd genom pastoratsförbundets yttrande, men man borde också i sammanhanget ha kunnat göra stickprovsundersökningar ute i pastoraten för att utröna deras ställning. Herr Grebäck sade att en rationell skötsel av kyrkans egendom är nödvändig, och det är givet att det är så. Det ligger i både kyrkans och samhällets intresse att kyrkans egendom blir rationellt skött. En rationell förvaltning återverkar på den kyrkokommunala utdebiteringen inte bara i ifrågavarande pastorat utan genom den utjämning som sker via kyrkofonden också i andra pastorat. Jag frågar mig om det finns någon anledning att kyrklig skog skall isoleras från all annan skoglig verksamhet? Skall den kyrkliga skogen specialbehandlas? Finns det någon rimlig anledning att nu eller i framtiden bygga upp en speciell förvaltningsapparat på stiftsplanet inom den kyrkliga administrationens ram? Jag finner inte tanken på ett kyrkligt skogligt ämbetsverk tilltalande, utan jag anser att kyrkans skogsvård bör integreras i det allmänna skogsbruket. Det skulle förmodligen vara förmånligare både ekonomiskt och administrativt för kyrkan att i stället köpa tjänster. Med hänsyn till det splittrade ägoinnehavet och de långa avstånden torde det vara både opraktiskt och orationellt att centralisera kyrkans skogsförvaltning. Delad förvaltning av jord och skog innebär ju ytterligare en splittring. Jag har den uppfattningen att den nya förvaltningsformen bl.a. skulle göra det svårt att bestämma hur man praktiskt skall lösa pastoratens andel av det gemensamma skogsinnehav som stiftsnämnden skall förvalta. Det blir byten och försäljningar av skog, men hur skall pastoratens andelar i vinster och förluster räknas ut? Det är verkligen angeläget att rättvisa skapas så långt det är möjligt. Det är klart att det behövs ett visst underlag för att åstadkomma en rationell skogsskötsel. Pastoratsförbundet och Svenska kommunförbundet talar i sina remissutlåtanden om den pågående utvecklingen mot större kyrkokommunala enheter och kyrkliga samfälligheter, och de menar att här så småningom kommer fram underlag för en rationell skogsförvaltning. Det är väl också troligt att vi inom ett tiotal år kommer att få större förvaltningsenheter, och det innebär naturligtvis i sig rationali seringsmöjligheter. I och för sig är det angeläget att få till stånd en storleksoch arronderingsrationalisering av den kyrkliga skogen, som ju företer en stark splittring, men som flera remissinstanser har framhållit — bl.a. lantmäteristyrelsen — kan man inte räkna med någon radikal förbättring av strukturen annat än på mycket lång sikt. Enligt min mening måste förvaltningen av den kyrkliga jorden söka sig samma vägar som Övrigt skogsbruk i landet när det gäller att inom ägosplittrade områden skapa rationella driftsenheter. Kyrkoskogarna bör samarbeta rationellt såväl tekniskt som personellt med i bygden befintliga andra förvaltningsenheter — jag tänker här t.ex. på skogsbruksområdena, som finns i stora delar av landet och som lämnar service beträffande alla skogliga arbeten efter ägarens önskemål. Man kan givetvis också tänka sig samarbete med andra skogliga förvaltningsorgan: skogssällskap, skogsbolag, domänverket osv. Samarbete bör också sökas och fördjupas med sådana instanser som lantbruksnämnd, lantmäterioch skogsvårdsstyrelse. Dessa institutioner är också beredda att ställa sina resurser till förfogande, och de har tillgång till specialister. Jag bedömer att det måste vara en riktigare väg att etablera ett sådant fördjupat samarbete och köpa tjänster än att bygga upp egna förvaltningsapparater som själva måste kunna gå till handa med de specialiserade tjänsterna. Jag är övertygad om att man inom ramen för de nuvarande förvaltningsbefogenheterna och med de lagändringar som är aktuella i dag kan åstadkomma en rationell skötsel av den kyrkliga egendomen. Jag vill till sist helt kort säga några ord om det kombinerade jordbruket och skogsbruket. Om propositionen blir antagen, kommer vi att få en mellan pastorat och stiftsnämnd delad förvaltning av löne boställena, och det måste få en negativ effekt på det kombinerade jordoch skogsbruket. Man kan fråga sig hurdan utvecklingen kommer att bli sedan sambandet tagits bort mellan boställenas jordbruksdel och skogsdel. Möjligheterna att finansiera nödvändiga ombyggnader med skogsuttag försvinner. Det synes mig därför som om detta förslag kommer att hårt drabba det kombinerade jordoch skogsbruk som drivs av pastoraten. Det får naturligtvis i sin tur negativa följdverkningar för bygden när det gäller sysselsättning, miljö osv. De kyrkliga egendomarna uppvisar ofta underskott på själva jordbruksdelen. Den förlusten måste i framtiden — om detta förslag går igenom — täckas av skattemedel, dvs. om man skiljer skogen från jorden och dessa ekonomiskt inte längre kan balansera varandra. Jag vill sluta med att än en gång understryka att vi måste ha en rationellt skött jord och skog också inom kyrkan.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

Herr talman! Utskottets ärade ordförande har tecknat bakgrunden till denna proposition, vi har fått frågan ytterligare belyst av fru Jonäng, och jag skall därför inskränka mig till att beröra den punkt om vilken vi icke blev ense i utskottet.

Herr talman! Man uppnår inte ett effektivare skogsbruk genom att undan för undan bygga ut administrationen på olika områden. Det leder bara till centralisering, ökad byråkratisering och ökat krångel. Vi har inom det privata skogsbruket, bondeskogsbruket, byggt upp våra skogsägarföreningar, och vi har samverkansområden för att få till stånd den samverkan mellan olika skogsägare som är önskvärd. Men även skogsbolagen har sin administration, domänverket har sin. Nu skall vi skapa en skoglig administration på kyrkans område. Vi har en på universitetens område. En del av storkommunerna har också sin skogliga administration. Kan det vara vettigt att undan för undan bygga ut administrationen, när det redan finns tillgång på expertis i olika områden? Vore det inte rimligare att försöka åstadkomma samverkan mellan de olika ägarkategorierna, bondeskogsbruket, domänverket och bolagen, och utnyttja den administration, de maskiner och den arbetskraft som redan finns ute i bygderna? Man kan säga att förslaget att stiftsnämnderna skall överta förvaltningen inte utesluter dessa möjligheter, men jag är ganska övertygad om att det är lättare för t.ex. en lokalt förankrad boställsnämnd att få till stånd samverkan på det lokala planet än det kommer att bli för stitfsnämnderna och deras tjänstemän.

Herr talman! Jag vill helt instämma i herr Grebäcks yttrande. Jag tror inte heller på denna utbyggda administrativa apparat utan anser att det behövs samverkan. Jag tror inte heller på större enheter genom centralisering av förvaltningen till stiftsnämnderna. När det gäller skogen är väl avsikten med större enheter att få ett stort utbud av råvaran och ett kontinuerligt tillflöde till skogsindustrin. Om man ser på några siffror som gäller Luleå stift, visar de att det kyrkliga skogsinnehavet blir litet även om det är samlat i ett stift. I Luleå stift har man 11 000—12 000 hektar kyrklig skog, medan den privata skogsarealen där uppgår till 500 000 hektar, som delvis är samlade i skogsbruksområden. Det säger en hel del om hur man bör samverka, och var det är ekonomiskt mest betydelsefullt att samverka. Det är det som är avgörande i den här frågan.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att belysa en liten speciell fråga i detta sammanhang. Det förslag som vi nu diskuterar lider av ganska stora svagheter inte minst ur den kommunala självstyrelsens synpunkt. För närvarande förvaltas pastoratens jord och skog av pastoraten som har en beslutande församling, antingen det är kyrkofullmäktige eller församlingsdelegerade. Det finns ett kyrkoråd som styrelse, och det finns av pastoratet utsedda revisorer. Ingenting av detta finns med i den föreslagna förvaltningen av skog. Skogen skall förvaltas av en av Kungl. Maj:t utsedd stiftsnämnd, och detta förhållande framstår redan nu som en mycket stor svaghet vid förvaltningen av prästlönefondshemman. Dessa hemman skall alltså förvaltas av stiftsnämnden. Pastoraten skjuter till pengar ur sina prästlönefonder, när ett prästlönefondshemman anskaffas. Därefter har pastoratet inte något inflytande över förvaltningen. Pastoratet får ett meddelande från stiftsnämnden om hur resultatet har blivit. Det är klart att detta kan bli föremål för diskussion i pastoratet, men någon möjlighet till inflytande över förvaltningen erhåller inte pastoratet. Samma förhållande kommer att råda beträffande förvaltningen av pastoratens skog inom varje stift. De förtroendevalda kommer alltså att förlora inte bara inflytandet över förvaltningen utan även den kontroll som de kyrkokommunala revisorerna nu utövar över denna verksamhet. Detta betraktar jag som en av förslagets största nackdelar.

Herr talman! Jag kan till viss del instämma med herr Grebäck när han säger att det inte enbart är storleken av förvaltningsenheten som är avgörande. Jag tror dock att vi är lika överens om att en viss storlek på förvaltningsenheten möjliggör ett bättre utnyttjande av expertis och tekniska resurser. Detta har även reservanterna själva uppmärksammat, när de i sin skrivning åberopar Kommunförbundets remissvar, där det talas om möjligheterna att bilda kyrkliga samfälligheter mellan pastoraten.

Första kammaren har tidigare på alla punkter bifallit första lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 81. Med hänsyn till att kamrarna sålunda fattat olika beslut anordnas i morgon sammanträden dels kl. 10.00 för bordläggning av ett av utskottet avgivet memorial med förslag till sammanjämkning, dels kl. 14.00 för beslut med anledning av detta memorial. Därefter hålles planenligt avslutningssammanträde kl. 15.00. I syfte att skapa garantier för en tillfredsställande transportförsörjning för Gotland till lägsta möjliga kostnader föreslås i propositionen, att linjesjöfart mellan Gotland och svensk hamn utanför Gotland skall få bedrivas endast efter tillstånd av Kungl. Maj:t. För tillstånd fordras dels att behov föreligger av den ifrågasatta trafiken, dels att sökanden har förutsättningar att driva en på en gång serviceinriktad och företagsekonomiskt rationell trafik. Taxor och turplaner skall enligt förslaget fastställas av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer. Även i övrigt kan bestämmas särskilda villkor. Den nya lagstiftningen avses träda i kraft den 1 februari 1971.

Herr talman! Riksdagen står om några timmar inför avslutningen av tvåkammarskedet. Vi har upplevt den gamla ståndsriksdagen, vi har upplevt tvåkammarriksdagen och nu står vi färdiga för enkammarriksdagen. Jag har i ungefär 30 år suttit i denna kammare och sysslat med naturfrågor, miljöfrågor m.m. Jag har upplevt hur början var när knappast någon hade intresse för det hela. Dessa frågor har även under den sista arbetsdagen i tvåkammarriksdagen sysselsatt oss. Då är det självklart att man med glädje konstaterar att det under de senaste tre till fyra åren har skett en omsvängning i fråga om naturvård, fritidsfrågor m.m. Jag hälsar detta med tillfredsställelse, men kanske även med en viss ängslan. Om man inte på dessa områden förstår att se den nödvändiga begränsningen kan man nämligen åsamka dem skada.

Samhället får i dag kanske mer än förr uppleva en intensiv utveckling, varvid faran av den privata äganderätten och av spekulationsmöjligheterna i naturvärden speciellt framträder. Vi har fått uppleva att stora livsvärden för människorna skövlats, och vi måste erkänna att det är mycket sorgligt att samhället icke har klarat situationen. Någon har ställt frågan om aggressionen mot den egna arten, mot människor, är en medfödd egenskap som absolut måste få utlopp, eller om aggression och våld mot medmänniskor är följden av speciella omständigheter. En tysk expert säger att miljöförstöringen är värre än krig, och Sten Selander framhåller att naturvården kanske är mänsklighetens väsentligaste angelägenhet näst bevarande av freden.

Samhället måste helt enkelt försöka lösa frågorna om bostadsmiljön och miljön i övrigt på ett annat sätt än för närvarande och ta hänsyn till naturvärdena. Jag har inte tänkt gå in på dessa frågor i någon större utsträckning utan vill bara konstatera att vi har talat om jämlikhet och närdemokrati m.m. under det senaste året på ett sådant sätt att man trodde att försök skulle göras att omsätta dessa tankar i praktisk handling. Men man har glömt bort att allmogen och de obesuttna över huvud taget har vissa rättigheter att kräva. När det gällt naturvårdsfrågor, miljöfrågor och vattenfrågor som jag förde fram förut har det kostat samhället miljoner att något litet putsa bort de värsta skadorna. Vi har kommit så långt att det t.o.m. är livsfarligt att ur Östersjön hämta vissa nyttigheter som vi tidigare kunde få därifrån. Nu har vi i en rad propositioner godtagit åtgärder som kommer att innebära en skärpning av den enskilda äganderätten. Vi ger ökade möjligheter till att spekulera, till att skövla de värden som människorna behöver ha. Jag är medveten om att invändningarna mot den serie av propositioner som jag varit tvungen att påtala inte i dag har vunnit någon genklang. Det är ungefär som när jag vid 1940-talets början försökte skapa förståelse för vissa värden, för vilkas bevarande det i dag uppstått en nästan religiös väckelse. Jag är medveten om att dagens frågor ekonomiskt är vida större för människorna. På grund av att man icke försökt utreda dem kommer samhället och enskilda människor att få vidkännas miljardutgifter på ett sätt som är rent otillständigt. Vi kommer att få uppleva att naturvärden som egentligen är oersättliga blir förstörda inom den närmaste tiden. Herr talman! Att jag yrkar bifall till min motion även här beror på att jag tror att det är nödvändigt att vi nu börjar skapa en opinion som kan få samma verkan som i fråga om miljöoch naturvården. När den allmänna rösträtten en gång skulle införas, sade vi att vi alla hade samma rätt att handha färderneslandets angelägenheter. Nu har vi kommit i den situationen att vi behöver skapa en ny opinion på detta område och försöka erövra tillbaka även dessa delar av fosterlandet, som vi ändå skall komma ihåg knyter land och folk samman. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till min motion.

Herr talman! Jag vill bara framföra några reflektioner i anslutning till detta utlåtande som innebär att utskottet i likhet med de remissinstanser som yttrat sig inte velat tillmötesgå de önskemål som framställts i motionen. Vid behandlingen av frågan har man hållit sig inom de konventionella gränserna för företagsdemokrati, men vad jag i motionen framställt önskemål om är att dessa frågor skulle prövas utanför de konventionella gränserna. Företagsdemokrati har hittills gällt villkoren på arbetsplatserna för de anställda, trivselfrågor och liknande ting samt inflytande på arbetets gång. När man talat om företagsdemokrati inom teatrarna har det oftast varit ett intresse från framför allt skådespelarkåren att få inflytande på pjäsval, spelsätt och det program, den policy, som respektive teater skall förverkliga. Det har oftast varit detta som fångat intresset. Anställningsförhållandena har i regel inte varit så intressanta att ägna sig åt. Detta har gjort att debatten inom teatrarna varit förvillande. Det har varit ett yrvaket intresse, och man har använt sig av termer som gäller annan verksamhet men som nu införts på detta område. Det har också varit svårt att hantera frågan eftersom teatrarna har så olika juridisk status. Deras ägarförhållanden och sättet att välja styrelse och ledning växlar mycket starkt. Det finns en kategori som kallas de statsunderstödda teatrarna. Vissa av dem är helt statliga, vissa helt kommunala. Vissa har inslag av statlig medverkan eller kommunal medverkan och har i övrigt anknytning till organisationer eller stiftelser. Gemensamt för många är att de har kommunen som huvudman, men detta gäller inte alla. Det enda gemensamma draget för dem alla är att de har statsbidrag, att staten är med och finansierar verksamheten i icke ringa omfattning. Det växlar mellan olika slags teatrar. I den teater jag bäst känner till, Göteborgs stadsteater, bidrar staten med mera pengar varje år än vad kommunen gör. Dessa bidrag är också vart för sig större än det belopp som tas in på recetterna. Proportionerna är ungefär 40 procent från staten, 40 procent från kommunen och 20 procent i biljettintäkter. Naturligtvis kan proportionerna växla, men de visar att statsbidraget är en avgörande faktor för teatrarnas drift. Staten har hitintills aldrig förknippat några som helst villkor med sin bidragsgivning och aldrig begärt representation i styrelserna för att på det sättet utöva inflytande utan generöst lämnat ifrån sig bidragen till verksamheten. Ett annat drag som är gemensamt för dessa teatrar — och som de har tillsammans med privatteatrarna — är att de är organiserade i Teatrarnas riksförbund, vilket är anslutet till Handelns arbetsgivareorganisation, HAO, som i sin tur är med i Svenska arbetsgivareföreningen. Inom Teatrarnas riksförbund har man nu ägnat sig åt att söka anpassa företagsdemokratin till teatrarnas verksamhet. När det gäller det steg som skulle gå utöver det man nu har tagit, dvs. att de anställda direkt skulle få påverka programval och spelsätt, undrar jag emellertid om denna arbetsgivarorganisation — eller låt mig säga Svenska arbetsgivareföreningen — är särdeles lämpad för att utforma regler för hur kulturpolitiken skall utvecklas på våra teatrar. Detta är snarare en uppgift för teatrarnas ägare, för kommunerna och staten som ger bidrag till dem. Med hänsyn till att kommunen i varje fall inte ännu har inflytande på alla teatrar — exempelvis inte på Riksteatern, inte på Operan, inte på Dramaten — bör man emellertid söka den grund som är gemensam för dem alla, nämligen staten. Jag har därför ansett det angeläget att man från statens sida tog ett initiativ för att pröva om och på vilket sätt man skulle kunna vidga de anställdas inflytande på teaterns verksamhet inom dessa områden, som alltså normalt inte faller inom vad vi betecknar som företagsdemokrati. Det sägs i utskottsutlåtandet — det bygger självfallet på remissyttrandena — att företagsdemokratin är väl utvecklad inom teatrarna. Jag anser det därför angeläget att peka på en detalj i sammanhanget för att visa att så kanske inte är fallet. I remissyttrandet från Teatrarnas riksförbund står att det i så gott som samtliga teaterstyrelser sitter representanter för de anställda. Jag föreställer mig att ni alla som läser detta utgår från att när man sitter i en styrelse sitter man inte bara på en stol och eventuellt yttrar sig eller skriver, utan man har då också rösträtt. Men de representanter från de anställda som är med i teatrarnas styrelser har bara rätt att sitta och att prata; av de 13 statsunderstödda teatrarna har endast en teater givit de anställdas representant samma rättigheter som andra ledamöter 1 styrelsen. I dag har det fattats beslut om att ytterligare en teater kommer att ge de anställdas representant sådana rättigheter, och Riksteatern lär också så småningom göra det. Men när remissyttrandet skrevs var det alltså bara en teater som hade gjort det, och då är det fel att säga att det gäller »i så gott som samtliga». I fem teatrar är de anställdas representanter adjungerade; de äger rätt att närvara och att uttala sin mening till protokollet. I de återstående fem teatrarna har de inte ens denna rätt. Jag har velat redovisa detta för hållande, eftersom denna detalj är ett väsentligt inslag i det remissyttrande som tydligen är det enda som bankoutskottet utgått från i sitt ställningstagande. Trots att utskottet har haft ett helt år på sig från januari månad till riksdagens sista dag — motionen väcktes den 12 januari och behandlas så sent att utlåtandet inte ens kunde bordläggas i tryck utan bordlades i korrektur så att vi först nu har haft möjlighet att läsa det — har man alltså byggt på en inte alltför vederhäftig teckning av verkligheten. En annan handling som det hänvisas till i det sammandrag som utskottet har gjort av remissyttrandet från Teatrarnas riksförbund är betänkandet »Samråd» som avgivits av en kommitté sammansatt av representanter för fackförbunden och Teatrarnas riksförbund. I detta betänkande har man försökt utreda de speciella förhållanden i fråga om företagsdemokratin som gäller inom teatrarna och beskrivit hur utvecklingen varit på respektive teatrar. Jag vill, herr talman, till sist citera detta dokument just på den punkt där jag anser att det är intressant att få frågan belyst och där jag tror att den fackliga sammanslutningen har missat en poäng när den trott sig om att kunna lösa frågan förhandlingsvägen: »Företagsnämndsavtalet avser ju heller icke att reglera hela samarbetsområdet. När man kommer in på frågor, som direkt berör teaterstyrelsens eller VD:s funktioner, rör vi oss med frågor som delvis inte ens är förhandlingsbara för parterna utan reglerade av samhället.» Detta har alltså fackförbundet och Arbetsgivareföreningen på området varit överens om. Det var, herr talman, för att få dessa frågor utredda och ventilerade som jag väckte min motion, och jag är ledsen över den behandling den fått. Jag avstår emellertid från yrkande och hoppas att frågan i andra former skall få en bättre behandling än den fått i detta sammanhang.
Herr talman! Jag förstår av herr Bergmans anförande att han är ganska missbelåten med den behandling som hans motion fått inom bankoutskottet. Han tycker att utskottet har missat poängen i hans motion. Det uttrycket använde han inte speciellt om vårt utlåtande, men han använde det nyss när han kommenterade de fackliga sammanslutningarnas remissvar och menade att man där hade missat poängen. Kritisk var herr Bergman även mot det remissvar som bankoutskottet har inhämtat från Teatrarnas riksförbund och ur vilket vi har hämtat beskedet att det finns representanter för de anställda i så gott som samtliga teaterstyrelser. Nu har vi av herr Bergman fått den kompletterande upplysningen — som inte på något sätt omnämndes i hans motion — att det bara är en och annan av dessa representanter för de anställda som är att betrakta som en verkligt effektiv styrelseledamot, medan de andra, för att använda herr Bergmans formulering, i stort sett bara sitter på sin stol. Den bild som bankoutskottet har tecknat av förhållandena på detta område visar att man sedan gammalt är i gång med att arbeta fram hyggliga former för samarbetet mellan de anställda och ledningen för teatrarna.

Sedan är det att lägga märke till att de anställdas organisationer reagerar bestämt mot motionärens antydningar att staten efter utredning eventuclit skulle utfärda regler om företagsdemokrati, vilkas tillämpning skulle ställas som villkor för statsbidrag. Man menar att detta vore orimligt, att det är en reminiscens av auktoritära beslutsformer och rent av skulle kunna inverka hämmande både på det kollektiva arbetet och på andra företagsdemokratiska strävanden. : Inför sådana fakta och sådana besked finner jag det ganska naturligt att utskottet har avstyrkt motionen och att vi avslutningsvis uttalar: »Att staten som villkor för statsbidragsgivning skulle uppställa tillämpning av vissa samrådsformer etc.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

Herr talman! Även jag har begärt ordet för att ge uttryck åt ett visst missnöje. Jag finner det högst anmärkningsvärt att bankoutskottets utlåtande angående motionerna om tillämpning av upphovsrättslagen inom de svenska teatrarna läggs på riksdagen bord så sent som nu sker. Utskottet har haft hela året på sig att komma fram till en ståndpunkt. <Remissförfarandet kan knappast ha lagt så stora hinder i vägen. Det är vid denna tidpunkt på året tämligen hopplöst att ta upp en prirncipiellt betonad diskussion kring utskottets utlåtande, som strängt taget bara avvisar den utredning som föreslås. Speciellt skulle det vara frestande att ta itu med Svenska teaterförbundets politiskt inspirerade svar med dess missvisande tal om kvalitetshöjning på teatrarna, om tendenser till censur och om misstänkliggörande av förändringarna inom teatern. Det är uttalanden som måhända har influerat utskottets ställningstagande. Jag avstår som sagt från en debatt i denna fråga, då det under förhandenvarande omständigheter egentligen inte kan bli någon debatt, eftersom alla önskar att vi skall hinna så långt på föredragningslistan så snabbt som möjligt. Då det emellertid trots allt finns vissa uttalanden i de balanserade remisssvaren, som kan bli utgångspunkter för fortsatta framstötar i denna betydelsefulla fråga, är tydligen den rätta vägen att återkomma — kanske redan nästa år — med en förhoppning om att en debatt i frågan med alla dess kulturpolitiska utblickar skall komma till stånd under en debattvänlig tid. Jag har, herr talman, följaktligen inte något yrkande, men jag har inte kunnat underlåta att uttrycka mitt och mina medmotionärers missnöje med behandlingen av motionerna.
Herr talman! Jag tror inte att det är en tillfällighet att vi på nytt har fått ett uttryck för missnöje från en motionär. Jag är ganska övertygad om att vilket utskottsutlåtande som än hade kommit sist under tvåkammarsriksdagens sista dag så hade motionärerna förklarat att de var missbelåtna med att just deras motion skulle behandlas under den tidsnöd som alltid präglar slut spurten av en session. Jag ser dock att klockan inte är mer än 17 minuter över 10 på kvällen, och det är väl inte värre än att vi kan hålla oss vakna ytterligare en eller annan timme, om motionärerna anser att deras motioner bör behandlas utförligt i kammaren. Utskottet har varit enigt om att avstyrka dessa motioner. En av grunderna för motionärernas missnöje kan vara att de inte vunnit något gehör för sina tankegångar inom utskottet. Herr Nordstrandh tog inte upp mycket av det sakliga innehållet i sin motion, och därför bör kanske inte heller jag läsa upp något av det som står i utskottets utlåtande. Jag tycker att vi har arbetat igenom motionerna ganska väl och att vi kommit fram till en välgrundad slutsats, nämligen att utskottet skulle hemställa att riksdagen avslår motionerna i fråga.
Herr talman! Menar herr Nordstrandh att de sista dagarna skall förbehålias behandling av propositioner, medan samtliga som motionerat under den allmänna motionstiden skall kunna räkna med att få sina motioner behandlade med förtur? Så kan det väl ändå inte bli. Något material måste ligga kvar som det sista. Att det har råkat bli en motion av herr Nordstrandh är beklagligt.

Herr talman! Jag är motionär i detta ärende, och jag skall säga några ord för att motivera den reservation som har avgivits av herr Åkerlund såsom reservation 1, och jag skall i någon mån även beröra reservation 2. Med hänsyn till den framskridna tiden skall jag emellertid fatta mig kort i det fallet.

Man kan då fråga sig, om skiljemynt skall vara lagligt betalningsmedel i full utsträckning eller inte. Det tycker vi bör utredas. Enligt vår mening är emellertid ett grundläggande villkor för att man skall få ett bättre ordnat penningväsende än man har för dagen att myntlagen, riksbankslagen och den provisoriska lagen om sedelutgivningsrätten ges en sammanhängande behandling med anpassning till regeringsformens bestämmelser. Vi motionärer har yrkat på en parlamentarisk utredning härom, och det har också krävts i reservation 2 till detta utlåtande. Vi anser att det bör vara en sakkunnigutredning med parlamentariskt inslag med tanke på att penningväsendet först och främst är en riksdagens angelägenhet. Enligt motionärernas mening bör det i en myntlag talas om vad en krona är och ges en definition på vad som kallas myntenhet, eller krona. Detta krav har enligt vår mening inte tillgodosetts i förslaget till ny myntlag. I reservation 1 har kronans guldparitet angivits med dess metallvikt vid angivet guldpris per kilo. Det är på den grunden som myntväsendet enligt vår åsikt borde ha uppbyggts, och jag beklagar att utskottsmajoriteten avvisar denna enligt min mening riktiga tanke. Flera viktiga främmande länder definierar sina myntenheter i guld. Nästan alla med lemsländer i IMF — och Sverige hör till denna krets — har angivit pariteten i guld. Vad beträffar förslaget om ny myntserie tycker vi inte det är någon överhängande brådska med att införa en sådan. Nu utelöpande skiljemynt kan tjänstgöra ett bra tag ännu utan olägenhet till dess den utredning verkställts varom hemställes i reservationen 2. Herr talman! Jag ber att med denna korta motivering få yrka bifall till de båda reservationer som är fogade till utlåtandet.

Herr talman! Det rör sig här om ett område där teori och praktik står ganska långt ifrån varandra, där teoretikerna kanske inte alltid är så förtrogna med det praktiska livets krav och där de som har att handlägga dessa ärenden i praktiken kanske inte alltid är så teoretiskt skolade. Vi har i vår riksdag för närvarande förmånen att ha en kollega som besitter ingående teoretiska kunskaper på området, nämligen herr Åkerlund. Han är huvudmotionär i detta sammanhang, och hans utredningar har vi haft tillfälle att ta del av vid olika tillfällen. För min del har jag inte kunnat bli övertygad av resonemanget om att man i praktiken skulle behöva gå så drastiskt till väga att man avslår propositionen om myntlagen. Men däremot har jag en stark känsla av att gapet mellan teori och praktik är så stort att det skulle vara en fördel om vi i lugn och ro satte oss ner och resonerade om dessa ting. Det gäller inte bara myntlagen, utan det gäller också sedelutgivningsrätten. Det gäller här också den provisoriska riksbankslag som vi har arbetat med, och bankoutskottet har gång på gång anmält för riksdagen att det finner det mindre tillfredsställande att ha kvar lagen i provisorisk form. Jag har för min del kommit till det resultatet, att jag inte kan ansluta mig till yrkandet om bifall till reservationen beträffande utskottets hemställan under B, medan jag däremot delar uppfattningen att en utredning i denna fråga bör vara till nytta. Jag ber därför att få instämma i herr Enarssons yrkande om bifall till reservationen beträffande utskottets hemställan under C. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan under övriga punkter.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att helt kort ta upp en enda aspekt på den fråga, som behandlas i bankoutskottets memorial nr 89 med redogörelse för överväganden rörande regler för riksbankens kontakter med bankerna i vissa frågor. I sitt remissyttrande till bankoutskottet uttalar bankofullmäktige, att det vid överläggningar mellan riksbanken och affärsbankerna måste vara tillåtet att beröra även organisatoriska och personella förhållanden inom bankerna. I samband med behandlingen av detta ärende har Svenska bankmannaförbundet i ett brev av den 26 oktober 1970 fäst utskottets uppmärksamhet på en i pressen mycket diskuterad händelse. Bankmannaförbundet avslutar sin skrivelse med följande uttalande, i vilket jag vill instämma: »Bankmannaförbundet vill i anledning av det inträffade anföra den principiella synpunkten, att tryggheten i anställningen för en enskild tjänsteman ej får sättas ifråga genom Riksbankens agerande vid kontakter med bankerna. Vi anser det därför angeläget att åtgärder vidtas för att undvika risken för att Riksbanken övar påtryckning på enskilda banker för att förmå dessa till att vidta inre organisatoriska åtgärder, som berör enskilda anställdas förhållanden.»

Herr talman! Orsaken till att jag nu för sista gången stör kammaren är att denna punkt på föredragningslistan är föranledd av en motion som jag väckt vid 1961 års riksdag. Frågan gäller hur vi skall bevara den ur zoologisk-historisk synpunkt värdefulla skånska kronhjorten, som genom sin skadegörelse på åker och skog har blivit ett allvarligt problem för markägarna. Sedan man skattevägen har strypt möjligheten för enskilda att bevara hjortstammen måste andra åtgärder till, och det är därför som man har föreslagit det reservat som det här gäller. Tyvärr har man, som vanligt skulle jag vilja säga, varit rädd för att ta till ordentligt, och resultatet har därför blivit en halvmesyr. Hela det södra om rådet borde ha ingått i reservatet, framför allt med tanke på att det allra bästa området, Häckeberga, inte bort lämnas utanför. Men eftersom jordbruksministern har uttalat att reservatidén som sådan och alltså även arealen bör ses som en försöksverksamhet kan väl propositionen i den delen godtas. Däremot har jag litet svårare att följa med i jordbruksministerns motivering i propositionen för att man vid utformningen av ersättningsreglerna skall ta hänsyn till att hjortskadorna i vissa områden är en normal företeelse. Jag tolkar den skrivningen så, att just därför ersättningarna skall hållas nere. Men det är ju ett cirkelbevis. Det är just därför att hjortskadorna har blivit så stora i dessa områden som hjortstammens framtid har blivit så osäker och hela denna fråga har kommit upp. Men det är ändå med tillfredsställelse jag konstaterar att arealgränserna för att få skadeersättning inte är obönhörligt låsta. Enligt propositionen skall ersättning kunna utgå därest skadan är anmärkningsvärt stor, även om arealen är mer än 40 hektar odlad jord eller 200 hektar annan mark. Jordbruksutskottet har ytterligare understrukit att man skall behandla ersättningsanspråken med en viss generositet — låt vara att utskottet inte har uttryckt sig precis så. Vi måste emellertid ha klart för oss att åtskilliga tolkningssvårigheter kan uppkomma rörande jordbruksministerns och utskottets uttalande att ersättning inte bör utgå, om den skadelidande kunnat hålla sig skadeslös genom att tillgodogöra sig jakträtt eller på annat sätt — vad man nu kan mena med det sista. Jakträtten är allt en ganska dålig ersättning. I Häckeberga beräknas skadorna på skogen till mellan 40 000 och 50 000 kronor per år. Skadorna på åkern är minst lika stora. Det gör sammanlagt 100 000 kronor per år. 7 kronor eller sammanlagt 8 925 kronor — i varje fall för oss som fått lära oss matematik och inte den här besynnerliga mängdläran, för då kommer man förmodligen till ett helt annat resultat. Men 8925 kronor i utbyte av jakten är en fasligt dålig affär sett mot 100 000 kronor i skador. Om man med att hålla sig skadeslös på annat sätt menar att jakträtten kan arrenderas ut, är det naturligtvis riktigt att det går att få in litet mer. Har man tur och hittar personer, som enligt några av kammarens högt ärade ledamöter är behäftade med beteenden, framsprungna ur primitiva sedvänjor från passerade kulturstadier, dvs. riktiga nöjesjägare som är riktigt trofésugna, kanske man kan få bortåt 3 000 kronor för en bra kapitalhjort, men då tillfaller också hela djuret skytten. I allra bästa fall, om vi är riktigt generösa och antar att det bara skjuts kapitalhjortar — i själva verket finns det kanske bara 10 kapitalhjortar i hela Sverige — kommer vi att få 15 gånger 3 000 eller sammanlagt 45 000 kronor, mot skador för 100 000 kronor. Det går för all del väl i stil med jordbrukspolitikens allmänna syn på jordbrukets lönsamhet, men inte stämmer det med mina anspråk på en lönande hantering. Det har tagit närmare tio år för min motion att mogna till det beslut som vi nu skall fatta. Det är inte lång tid för en riksdagsman; han blir så innerligt glad när hans motion föranleder någon som helst åtgärd, att han gärna tar de tio åren. Men det är en fruktansvärt lång tid för en djurart som kämpar för sin existens. Låt det inte gå med kronhjorten här i Sverige som det gjort med vargen och snart med järven också, att vi vaknar upp för sent, när vi berövat våra efterkommande möjligheten att uppleva storviltet i dess rätta miljö! Jag kommer nu inte att kunna bevaka kronhjortens intressen på det politiska planet, och jag skall därför inte framställa något yrkande om en permanent kronhjortskommitté eller något i den stilen, även om det skulle varit ganska frestande att driva ett sådant yrkande till votering och rösträkning för att få ett litet bidrag till närvarostatistiken. Men jag vill sluta i denna talarstol med en vädjan till jordbruksministern och till de kammarledamöter som får vara kvar och leka i fortsättningen också att de med täta mellanrum håller sig underrättade om läget för den skånska kronhjorten och att de ser till att Kungl. Maj:t utnyttjar de faktiskt ganska långt gående befogenheter som riksdagen nu lämnar. Vi har som nation verkligen råd att hysa ett par hundra kronhjortar, men vi har inte råd att vara av med dem.